Herr talman! Det är, som föregående talare erinrade om, ett gammalt bekant förslag som här föreläggs riksdagen. Gång på gång har vi motionerat om att ett anslag skulle utgå till Religionspedagogiska institutet. Vid ett par tillfällen har det vid de gemensamma omröstningarna bara fattats några få röster för att förslaget skulle bifallas. I år har flerpartimotionen med mitt namn som det första avstyrkts av statsutskottet med 16 röster mot 14. Religionspedagogiska institutet har till syfte att främja kristendomsoch religionsundervisning i deras olika former samt att verka för religionspedagogisk forskning och förmedla dess resultat till undervisare i detta ämne. Inte minst med tanke på den nya läroplanen i grundskolan, som givetvis också berör detta ämne, är det ytterst värdefullt att Religionspedagogiska institutet får fortsätta med sina kurser och sitt arbete. Ekonomin är till stor del beroende av frivilliga insatser. Bakom stiftelsen står Förbundet för kristen fostran, Evangeliska fosterlandsstiftelsens lärarförbund och Sveriges kristna lärarförbund. På grund av bristande ekonomiska resurser har institutet inte kunnat lösa sin kanslifråga på ett tillfredsställande sätt, och direktorn arbetar faktiskt gratis för institutet vilket i längden torde vara ohållbart.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

Herr talman! Denna fråga har behandlats många gånger tidigare i riksdagen. Vid dessa tillfällen har jag inte blandat mig i den debatt som ärendet år efter år har föranlett, men jag kan inte underlåta att nu helt kortfattat framföra ett par synpunkter. Vi riksdagsmän rubricerar då och då ärenden såsom icke partiskiljande. Till sådana hänför vi frågor som kan stödjas av både borgerliga och socialdemokratiska ledamöter utan att de fördenskull behöver undertrycka sin politiska övertygelse. Den fråga som vi nu behandlar är enligt mitt sätt att se just en sådan »opolitisk» fråga.

Jag kan inte finna annat än att man, med denna klara uppdelning, från socialdemokratiskt håll mer eller mindre politiserar frågan. Frågan om statsbidrag till Religionspedagogiska institutet intresserar natur ligtvis i första hand de ledamöter som särskilt engagerar sig i kristna samhällsangelägenheter. Det rör sig om ett anslag på 25000 kronor. Vi är 111 medlemmar i riksdagens kristna grupp, och det är väl inget tvivel om att alla dessa röstar för reservationen. Socialdemokraterna kan glädja sig åt ett framgångsrikt val i höstas. Det är bl.a. av den anledningen många nya ledamöter i denna kammare, och fyra av dem tillhör den s.k. Broderskapsrörelsen. Tillsammans är det nio kristna socialdemokrater i andra kammaren. I rättvisans namn måste man understryka att ingen av dessa deltagit i utskottets behandling av frågan. Jag vill vädja till dessa ledamöter att beakta det stora behov av ett statsanslag som Religionspolitiska institutet har. Var så säker att denna fråga — om än den verkar liten — med uppmärksam het följs av den kristna opinionen.

Herr talman! Fördenskull yrkar jag bifall till reservationen.

Herr talman! Kammarens ärade ledamöter inser naturligtvis att detta yrkande om 25 000 kronor inte föranlett delade meningar i statsutskottet därför att statsfinanserna skulle ha svårt att bära detta belopp eller därför att beloppet skulle vara av avgörande betydelse för Religionspedagogiska institutet. Diskussionen om dessa 25 000 kronor är principiell. Riksdagen har, som det sagts, under många år diskuterat detta ärende. Varje år har riksdagen avvisat förslaget om att Religionspedagogiska institutet skall få statsbidrag. I det beslutet ligger ingen värdering av institutets verksam het. Det är ett principiellt ställningstagande från riksdagsmajoritetens och i dag från statsutskottsmajoritetens sida, att den religionspedagogiska utbildningen och forskningen skall ske i hägnet av den statliga utbildningsoch forskningsorganisationen. Vi är väl alla överens om att vi så snabbt resurserna tillåter skall öka våra insatser för det pedagogiska utvecklingsarbetet när det gäller både skolan och den eftergymnasiala utbildningen. I årets statsverksproposition är Pedagogiskt utvecklingsarbete en av de anslagsposter som fått den största procentuella ökningen. Från ett årligt anslag under innevarande år på ungefär 1 miljon kronor föreslås nu en höjning till 2,8 miljoner kronor för nästa budgetår för Pedagogisk forskningsverksamhet inom den akademiska undervisningssektorn. Det kan naturligtvis göras gällande, att man på vissa punkter bör stödja pedagogiskt forskningsarbete utanför der statliga sektorn. Men då, mina damer och herrar, kan vi hamna i ett läge, där man i ämne efter ämne bygger upp privata institutioner med statsbidrag, institutioner som fungerar vid sidan av den reguljära statliga forskningsoch undervisningsorganisationen. Herr talman! Av detta skäl vill statsutskottets majoritet i år liksom tidigare inte vara med om att uppföra ett nytt bidragsrum och ge anslag åt Religionspedagogiska institutet. Jag hemställer om bifall till statsutskottets yrkande på denna punkt.

Herr talman! Man kan konstatera, att detta är en opolitisk fråga, liksom att summans storlek inte skall blandas in, när man tar ställning till anslaget. Det är väl aldrig med utgångspunkt i beloppet som man yrkar bifall eller avslag på ett anslagsyrkande; vad man anser att statens medel skall användas till är en principfråga. Det innebär inte heller någon underskattning av den verksamhet, som Religionspedagogiska institutet bedriver, om man anser att anslag inte skall utgå. Dessutom tillkommer — detta är en synpunkt som borde beaktas av kammaren — att de som hör till den kristna gruppen inte har något monopol på en kristen livsinställning. Att man anser sig ha manifesterat sin kristna inställning genom ett medlemskap i denna grupp må vara hänt, men att räkna med att det därutöver inte inom kammaren finns intresse för kristendom i vårt land och för den undervisning i religionskunskap, som bedrivs i våra skolor torde vara fullständigt felaktigt. Den forskning, som erfordras för en objektiv undervisning i skolorna, bedrivs på statens bekostnad vid våra universitet och högskolor.

Jag tror att man gör oss något av en björntjänst om man gör gällande, att vi, lärarna i religionskunskap, behöver utbildning utöver den vanliga fortbildningen. Forskning bedrivs redan på statens bekostnad, fortbildning likaså. Från denna principiella utgångspunkt ber jag, herr talman, att få yrka bifall till statsutskottets förslag.

Herr talman! Detta ärende med anledning av Daniel Wiklunds motion om bidrag till Evangeliska fosterlandsstiftelsens sjömansmission vid dess 100 årsjubileum gäller egentligen betalning av en gammal skuld. Läser man utskottets skrivning i utlåtandet nr 8, finner man snart att den är vänlig men att den i alla fall leder till ett nej. I motionen talas bl.a. om behovet av att upprusta sjömanskyrkorna i Hamburg och i Liverpool, och jag skulle gärna vilja säga några ord som belysning av frågan, varför svenska sjömanskyrkan i Hamburg är så nedsliten. Det sammanhänger med att kyrkan under krigsåren fungerade på ett sätt som en sjömanskyrka egentligen inte orkar fungera. Under tre julidagar under kriget — vilket år minns jag inte exakt — då 40 000 människor i staden Hamburg omkom var norska sjömanskyrkan och finska sjömanskyrkan sönderbombade. Fosterlandsstiftelsens sjömanskyrka hade fått sina fönster sönderslagna, men man kunde hjälpligt reparera kyrkan, och så fick den svenska sjömanskyrkan ta på sig hela verksamheten. Den blev då starkt nedsliten. Det fanns trots allt en stor svensk koloni — 700 människor, hade det upplysts mig — det förekom en stor transitotrafik av personer inte minst från Berlin genom Hamburg som stannade där under lång tid, och det fanns fartygsbesättningar som blev fastlåsta när fariygen hade bombarderats. Hela tiden fanns kyrkan i centrum för de nödställdas intresse, och kyrkan kunde ge hjälp. Sedan kom kyrkan att bli utspisningslokal för 300 barn, och den verksamheten pågick inte bara under kriget, utan fortsatte 15—20 år. Det är därför inte underligt att kyrkan blivit så starkt nedsliten som den blivit. Man kan säga att Evangeliska fosterlandsstiftelsen i hög grad skötte svenska intressen. Utskottet använder också i sin skrivning vänliga ord om vad Evangeliska fosterlandsstiftelsen har gjort. Det var en farlig tid och det var ett värdefullt arbete som då uträttades av stiftelsen. Under sådana förhållanden tycker jag att det skulle ha varit lämpligt med en flott gest från svenska statens sida 1969. Jag kan inte låta bli att jämföra med andra länder. Jag är frimärkssamlare i liten skala, och jag har lagt märke till att mission och kyrka och bibel till och med kommer med på frimärken vid jubileer av olika slag t.ex. i Finland och i Norge. Vad beträffar det som tas upp i Daniel Wiklunds motion är det, som jag sade i början, frågan om betalning av en gammal skuld. Men samtidigt är det fråga om att gratulera vid ett jubileum, ett tack på en födelsedag. Om jag ser närmare på vad utskottet har skrivit är det väl, trots att det är så vänligt, strängt taget fråga om en styrning, där utskottet säger ungefär följande: Ni skall ju få en rikskollekt, ta då de pengarna och använd dem för detta ändamål! Jag tror inte att rikskollekten var avsedd just för det. Jag vet att Stiftelsen flera gånger under årens lopp har kämpat för att få kollekter men inte lyckats, och det är ju mycket tacknämligt, att den nu får en kollekt, men det var väl inte meningen att den skulle gå just till reparation av sjömanskyrkor. Det skulle ha glatt mig och många vänner av sjömansmissionen, om man från riksdagens sida vid detta tillfälle hade passat på att säga: Vi tycker att ni har gjort det bra, och nu skall vi tacka er och gratulera er vid jubileet. Herr talman! Jag har inget yrkande.
Herr talman! Liksom herr Nilsson i Agnäs vill jag uttrycka min tillfredsställelse över de uppskattande ord som utskottet uttalar om Evangeliska fosterlandsstiftelsens sjömansmission. Jag gör det som huvudmotionär i ärendet. Utskottet vill dock inte uttala sig i anslagsfrågan i annan mån än att utskottet pekar på ett beslut om en rikskollekt till Fosterlandsstiftelsen i år. Jag vill gärna i detta sammanhang slå fast, att de pengar som man hoppas att få av staten i form av ett bidrag, icke skall gå till kostnaderna för något jubileumsfirande utan till en upprustning av ett par sjömanskyrkor, som man vill göra i anslutning till sjömansmissionens 100 årsjubileum. Vad beträffar rikskollekten är den inte avsedd för sjömansmissionen utan för Fosterlandsstiftelsens u-landsverksamhet. Även om denna kollekt kunde användas till sjömansmissionen, är det väl egendomligt att man från statens sida tycks vara benägen att ge uttryck för uppskattning även i ekonomiskt på taglig form och samtidigt hänvisar till rikskollekten. Ett statligt bidrag kan nästan läsas in mellan raderna i utskottets utlåtande. Resonemanget i utlåtandet måste ju leda till reflexionen: Evangeliska fosterlandsstiftelsen får ju redan bidrag, nämligen i form av en rikskollekt. Stiftelsen får ju då f. ö. hjälpa till att själv betala! En gåva brukar väl ändå betalas av givaren. Jag hoppas, herr talman, att utbildningsministern med utskottets välvilliga skrivning som bakgrund ställer sig positiv till en eventuell särskild framställning från Evangeliska fosterlandsstiftelsen till Kungl. Maj:t om ett bidrag med anledning av 100-årsjubileet. Särskilt vill jag framhålla att både Norges och Danmarks regeringar genom statliga anslag givit uttryck för uppskattning av motsvarande sjömansmissioner i samband med deras respektive 100 årsjubileer. Herr talman, inte heller jag har något yrkande.

Herr talman! Det föreligger tydligen inte någon ansökan till Kungl. Maj:t, som alltså inte kunnat pröva frågan. Man kan givetvis gå till väga på olika sätt då ett spörsmål väcks. Som i detta fall kan frågan tas upp i riksdagen i form av en motion, men det hade kanske varit lämpligare att Evangeliska fosterlandsstiftelsen inlämnat en ansökan, varefter vi kunnat avvakta resultatet av denna. Här föreligger nu emellertid en motion, som väl kan sägas ha fått en välvillig behandling. Kommer det nu en ansökan till regeringen från Evangeliska fosterlandsstiftelsen, vilket jag utgår ifrån, önskar jag att den blir välvilligt behandlad och att Sverige i likhet med andra nordiska länder skall kunna hjäl pa. Det gäller närmast svenska sjömän, och vi har all anledning att stödja den verksamhet som Evangeliska fosterlandsstiftelsen driver på detta område.
Herr talman! Jag vill gärna uttala min glädje över vad herr Svensson i Kungälv sade. Jag tror att det bara är blygsamhet av Evangeliska fosterlandsstiftelsen att den inte själv bett Kungl. Maj:t att få en jubileumsgåva utan har velat aktualisera saken på annat sätt. Det framgår också tydligt av motionen att man tycker det är naturligt att inte själv komma med en framställning, men skulle detta vara den rätta vägen, är det klart att man skall göra så. Jag anser att utskottets välvilliga skrivning utgör en invit i den riktningen, och detta tycker jag är ett bra resultat vi fått ut av den här framstöten.
Herr talman! Vi kan kanske lämna frågan om blygsamheten därhän. Här rör det sig väl inte främst om en gåva utan om en ansökan, som sedan prövas med hänsyn till det föreliggande behovet. Finns det verkligen ett behov, anser jag att anslag skall beviljas.
Herr talman! Statsutskottet är enhälligt på denna punkt och motionärerna har inte heller ställt något yrkande. För min del kommer jag att vara mycket kortfattad. Till herr Wiklund i Stockholm vill jag säga att man skall läsa statsutskottets uttalande exakt som det är skrivet och inte läsa någonting mellan raderna, som herr Wiklund ansåg sig kunna göra. Statsutskottet har över huvud taget inte tagit ställning till en framtida behandling av en eventuell framställning från Evangeliska fosterlandsstiftelsen. Jag vill i likhet med herr Svens son i Kungälv konstatera, att den normala gången är att en institution som önskar ett bidrag i vanlig ordning vänder sig till Kungl. Maj:t, där framställningen prövas. Därefter vänder sig Kungl. Maj:t till riksdagen som i sin tur har att pröva frågan. Ingen av oss vet om Evangeliska fosterlandsstiftelsen önskar ett bidrag till den verksamhet som motionärerna nu vill stödja. Jag upprepar att statsutskottet tagit ställning till dagens situation men inte till en eventuellt kommande framställning. Med detta ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan. där endast den ena av föräldrarna vore svensk medborgare.

Herr talman! Innehållet i de likalydande motionerna 1:743 och I1:856 är väl känt. Vi har behandlat samma motion ett par gånger tidigare. Det är också känt att vi i denna kammare har visat stort intresse för den fråga motionerna berör och att vi på ett markant sätt har skilt oss därvidlag från uppfattningen i första kammaren.

Så är inte fallet med nu gällande lagstiftning. Utskottet betecknar i förevarande utlåtande sådant barn som det här gäller — alltså ett barn med utländsk far och svensk mor — som »de här bosatta utländska barnen». Även om de barn det här gäller aldrig har sett något annat land än Sverige, inte kan tala något annat språk än svenska, har fått svensk skolbildning och har en svensk mor som försörjer och uppfostrar dem, så är de ändå »de i Sverige boende utländska barnen». Om någon här i Sverige adopterar ett barn från Korea eller från något annat mer eller mindre främmande land, så är det självklart att det barnet blir svensk medborgare.

Det finns tydligen en del blandäktenskap, som anses mindervärdiga och som man tycker att barnen på något sätt skall få känna av. Egentligen vore det värt att närmare analysera vad som ligger bakom en sådan bedömning. Det kan vara förklarligt att vi fick en sådan lagstiftning efter den diskussion som fördes på 1950 talet, men att i dag hålla fast vid en sådan inställning är oförklarligt. Vad kan det vara för underlig rasistinställning som där ligger på botten? Och vad är det för ett underligt slags könsrollsföreställning att fadern är den som skall bestämma medborgarskapet, oavsett om han kan erbjuda sitt barn sitt hemlands kultur och skydd eller inte? Det är för mig helt oförklarligt att vägra företa en översyn av bestämmelserna på detta område.

När motionen sedan kom tillbaka 1968 blev resultatet ungefär detsamma här i kammaren, d.v.s. stor majoritet för en översyn av lagstiftningen. Däremot har frågan vid båda tillfällena avslagits i första kammaren och därmed fallit. Förutom det förhållandet att jag rent principiellt finner det svårförklarligt att just barn med svensk mor och utländsk far skulle sättas i särklass vill jag peka på en rad praktiska frågor, som inte är lösta på samma sätt för dessa barn som för andra. De kan inte få barnpension eller vårdbidrag, och det finns ganska upprörande fall där modern till invalidiserade barn inte kunnat få vårdbidrag, vilket hon skulle ha kunnat få om hon hade haft en svensk far till sitt barn. Modern får inte heller ha barnet antecknat i sitt pass utan barnet skall vara antecknat i faderns pass. Det har ibland anförts att barnet, om det är en pojke, kan bli inkallat till värnpliktstjänstgöring i faderns land, även om vederbörande enligt svenska bestämmelser också skulle få ett svenskt medborgarskap. Vidare menar man, att det svenska medborgarskapet inte har någon betydelse för det fall att en far skulle vilja kidnappa sitt barn. Han skulle kunna göra det lika lätt även om barnet har ett svenskt medborgarskap. Detta innebär en nedvärdering av den säkerhet som det i alla fall medför för en människa att ha ett medborgarskap i det land där hon bor. Man bortser från den psykologiska effekten av att dessa barn precis som andra barn i vårt land har svenskt medborgarskap. Det är som sagt kanske inte så svårförklarligt att den aktuella bestämmelsen kunde accepteras år 1950. Visserligen påpekade då en rad kvinnoföreningar den oformlighet, som den innebar, men den accepterades ändå. Det är dock märkligt att den kvarstår i dag, 20 år efteråt, när vi fått så många invandrare i vårt land och har så livliga förbindelser med andra nationer, både näraliggande och mera avlägsna. Vi har i dag en annan syn — jag hoppas att den delas av kammarens och av riksdagens ledamöter över huvud taget — på en förbindelse mellan en svensk kvinna och en utländsk man. Vi ser det inte längre som ett mindervärdigt förhållande, som bör gå ut över barnet. Att man då vill behålla denna bestämmelse utan att syna den närmare är helt oförklarligt. Jag vet ingen fråga där jag varit så upprörd över att inte finna något gensvar som i denna punkt. Den ligger på det mänskliga planet och borde kunna förstås av alla. När denna fråga vid föregående tillfälle avstyrktes av första lagutskottet åberopade man internationella konventioner, som våra representanter i Europarådet ville ansluta sig till, om undvikande av dubbelt medborgarskap, vilket skulle kunna komma i fråga för dessa barn. De skulle alltså behålla sin fars medborgarskap samtidigt som de fick svenskt medborgarskap. Denna gång har man inte velat åberopa dessa internationella konventioner utan har krupit litet närmare och hänvisat till önskvärdheten av en nordisk lagstiftning på området. Eftersom frågan är upptagen till förhandlingar i Nordiska rådet borde man kunna vänta på att den där får en lösning. Det är emellertid mycket olikartade bestämmelser i de nordiska länderna. Jag kan nämna att ett barn som föds i Finland blir finsk medborgare. Vi är mera nogräknade i Sverige, vi är tydligen rädda för vissa små barn! Jag menar att de som i dag hänvisar till förhandlingarna i Nordiska rådet som motiv för att i dag avstå från att tillstyrka en översyn av våra bestämmelser på detta område bara anför detta som ett svepskäl. Jag menar att förhandlingarna i Nordiska rådet inte blir svårare att genomföra om den svenska riksdagen till rådet ger uttryck för den meningen, att vi betraktar ett barn med utländsk far och svensk mor på samma sätt som vi ser på andra barn tillhörande vårt land. Jag kan inte tro att detta skulle försämra möjligheterna att förhandla i Nordiska rådet. Rådet stiftar ju inga lagar och därför måste under alla förhållanden frågan om eventuella önskade förändringar återkomma till den svenska riksdagen. Herr talman!

Jag kan förstå att utskottets uppträdande beror på att man vill klara sin prestige litet bättre. Ty prestige och byråkrati hänger verkligen över inställningen till denna fråga! Jag tycker att det skulle vara befriande om kammaren nu frigjorde sig från detta och gick på samma linje som den har gjort vid två tidigare tillfällen och beslöt om bifall till den motion, som avstyrkts av första lagutskottet. Jag ber alltså att få yrka bifall till motionerna I1:743 och I1:856.

Herr talman! Som fru Eriksson i Stockholm mycket riktigt framhöll har kammaren denna gång för tredje året å rad att ta ställning till samma motionsyrkande. Senaste gången kammaren hade frågan uppe till behandling var för något mer än två månader sedan. Någon utförlig redovisning av ärendets tidigare behandling avser jag inte att lämna, eftersom vi så nyligen haft en grundlig debatt i frågan. De skäl, på vilka utskottet grundat sin uppfattning, finns så utförligt redovisade i dess utlåtande, att det denna gång inte säger annat än att motionen bör lämnas utan bifall. Kanske är det inte rätt av fru Eriksson i Stockholm att göra gällande, att utskottets ställningstagande uteslutande skulle basera sig på prestigetänkande. Några av oss har visserligen suttit med i utskottet och varit med om att behandla denna fråga varje gång den varit uppe, men det är dock inte samma ledamöter som hela tiden varit med om att ta ställning. Likafullt har emellertid utskottet efter moget övervägande varje gång kommit till ett enhälligt beslut. Detta grundar sig inte, som fru Erikssom i Stockholm tror, på någon känsla av animositet mot barn, vilka utan egen förskyllan råkat få en förälder som inte är svensk medborgare. Den ene är lika god som den andre, och några sådana bevekelsegrunder ligger inte bakom utskottets ställningstagande. Frågan gäller hur vi på ett praktiskt sätt skall kunna lösa problemen för en grupp människor här i landet som på grund av föräldrarnas olika medborgarskapstillhörighet har kommit att hamna i en sådan situation, att de inte har medborgarskap i det land där de blivit födda och där de vuxit upp. Utskottet anvisade förra året en framkomlig väg att på ett praktiskt sätt eliminera de olägenheter som till äventyrs kan finnas för de barn som växer upp här och inte är svenska medborgare, nämligen att vi i våra lagar skulle rensa bort alla bestämmelser som medför att barn som inte är svenska medborgare blir behandlade på ett annat sätt än de som är det. Riksdagens enhälliga mening blev också den, att man skulle ge Kungl. Maj:t till känna vad utskottet i detta avseende hade anfört. Därmed är motionärerna inte nöjda. Man föreställer sig tydligen att själva det svenska medborgarskapet har en högre dignitet som till varje pris måste tillförsäkras dessa barn. Man går så långt att man i motionsyrkandet kräver att alla barn som bor i Sverige — och här har man gått längre än i det första yrkandet år 1967, då det gällde barn födda i Sverige — och vars ena förälder är svensk medborgare skall få svenskt medborgarskap. Det inbegriper alltså även de utom äktenskap födda barn till utländsk mor som finns här. Jag frågar mig om detta kan vara riktigt förenligt med den valfrihet, som vi dock bör ge den ensamma modern att själv bestämma i en för barnet viktig fråga. Den ensamma utländska modern kanske inte alls har haft så särskilt god erfarenhet av den svenske fadern och kanske inte alls har någon önskan att hennes barn skall få den närmare anknytning till Sverige som ett medborgarskap innebär. Men det tillfrågas hon inte om ifall man skulle bifalla fru Erikssons förslag. Nu säger fru Eriksson, att utskottet denna gång inte har hakat upp sitt avslagsyrkande med hänvisning till Europarådskonventionen. Vi har därvidlag åberopat det utlåtande vi gjorde i fjol, där vi bl.a. anförde våra betänkligheter mot en ensidig svensk lagändring i syfte att kraftigt utöka antalet dubbla medborgarskap samtidigt som vi skulle anta en konvention i syfte att förhindra dubbla medborgarskap inom Europakretsens länder. Det står fortfarande kvar. I årets utlåtande påpekar vi bara, att det enda nya som inträffat sedan förra året är att frågan blivit väckt i Nordiska rådet och där är föremål för behandling. Kvar står de invändningar som utskottet gjorde förra året, nämligen att man inte kan dels anta en konvention, dels i samma andetag säga att vi skall stifta en lag som går stick i stäv mot den konventionen. Förvisso har vi full rätt att här i landet stifta de medborgarskapslagar vi själva önskar, men när vi gör det måste vi också ta i betraktande de förpliktelser som vi genom att ansluta oss till en konvention har åtagit oss. Här i Sverige har vi hitintills satt en ära i att försöka att till punkt och pricka efterfölja syftet med de konventioner vi underskriver. Skulle vi nu i det här speciella fallet slå in på en annan linje, så innebär det att vi försöker sätta en käpp i hjulet för det internationella samarbetet, inte minst det europeiska samarbete som ändå har så svårt att löpa friktionsfritt.

Första lagutskottet har för sin del funnit, att förutsättningarna för att vidta en sådan lagändring inte är för handen, om vi vill fortsätta att arbeta på det internationella planet för att lösa detta och andra viktiga spörsmål i samverkan mellan olika nationners medborgare. Jag ber således, herr talman, med hänvisning till vad jag här har sagt och vad utskottet anfört att få yrka bifall till utskottets utlåtande, vilket innebär att de förevarande motionerna, nr 1:743 och II:856, inte skall föranleda någon riksdagens åtgärd.

Herr talman! Jag hör till dem som under tidigare år har skrivit under motionerna i detta ärende, och jag har röstat för dem i kammaren. Jag hör också till dem, som har fört frågan vidare till Nordiska rådets behandling. Därför känns det rätt underligt att läsa utskottets utlåtande, där man faktiskt hänger upp frågan på att den har kommit till Nordiska rådet och därför yrkar avslag på motionsparet. För mig innebär det att vi arbetar efter två linjer på en gång, när vi samtidigt försöker få en samordning på det nordiska planet och en översyn av den svenska medborgarlagstiftningen. När Nordiska rådets rekommendation kommer, som vi hoppas, är vi därige nom bättre förberedda för en samordning av den nordiska medborgarlagstiftningen i den riktning som motionerna åsyftar. Enligt min mening är det därför inget som helst hinder för ett bifall till motionerna att frågan kommit upp på nordiskt plan. Jag vill i konsekvens därmed yrka bifall till motionerna 1: 743 och II: 856.

Herr talman! Jag kunde ha nöjt mig med att vara en av de många som instämde i fru Erikssons i Stockholm anförande. Anledningen till att jag begärde ordet var faktiskt bara att jag ytterligare ville understryka vad fru Eriksson har sagt. Den positiva inställning som denna kammare två gånger tidigare har visat till motioner med samma innebörd som nu vittnar om att vi är många som varit — och jag hoppas alltjämt är — upprörda över de orättfärdigheter som vi vill ha bort. Många synes dock fortfarande inte ha klart för sig att sådana orättfärdigheter faktiskt finns. När man ser hur utskottet förra året kröp bakom Europarådskonventionen och i år med — om jag får lov att säga det — en viss förtjusning faller tillbaka på den översyn som man väntar sig från Nordiska rådets sida, blir man beklämd. Fröken Bergegren som utskottets talesman har lika litet i år som vid tidigare tillfällen förmått övertyga mig om att utskottets inställning är riktig. Även om det inte är, som fru Eriksson i Stockholm sade, prestigetänkande som ligger bakom ställningstagandet, tycks utskottet i varje fall vara fastlåst i den position som det tidigare intagit. Fröken Bergegren nämnde någonting om att vi inte skall handla stick i stäv med en konvention som vi har biträtt. Nej, det brukar Sverige sannerligen inte vilja göra, och det har aldrig varit motionärernas avsikt att så skulle ske. Konventionen syftar till att man så långt det är möjligt skall begränsa antalet dubbla medborgarskap och det är väl i och för sig riktigt. De vid upprepade tillfällen väckta motionerna har inte heller motsatt syfte när det gäller vuxna människor. Men för barn upp till 18 år blir förhållandet att de under en Öövergångstid får dubbla medborgarskap. Efter 18 års ålder har de själva möjlighet att välja vilket medborgarskap de vill ha. Fröken Bergegren tror att det på lång sikt skall gagna saken om man väntar år efter år med att vidtaga åtgärder. Vi vill dock att dessa barn skall he samma förmåner och känna samma trygghet, som våra svenska barn gör i vårt samhälle. Vi vet att antalet barn födda i Sverige i äktenskap mellan invandrade utlänningar och svenskar ökat och med största sannolikhet ökar undan för undan. Skall vi då vänta hur länge som helst innan en ändring kommer till stånd så att dessa barn får födas, som svenska medborgare? Det var välgörande att höra att herr Hammarberg, som själv — vilket jag inte visste tidigare — fört fram denna fråga i Nordiska rådet, tycks vara av precis samma uppfattning som vi motionärer är, nämligen att det förhållandet att en dylik översyn begärs ingalunda skulle skada utan snarare vara till gagn för en gemensam nordisk översyn.

Vi vet inte när denna gemensamma nordiska prövning kommer att ske, och vi vet inte heller vad resultatet av en sådan prövning kan bli. Då kan det väl ändå inte vara till skada att vi i vårt land genom en översyn kommer fram till en ståndpunkt, som vi tycker är riktig, för att sedan med större kraft kunna förfäkta en uppfattning som jag hoppas att så småningom alla kommer att dela i denna riksdag, nämligen att det absolut finns en skönhetsfläck i vår lagstiftning så länge vi behåller de bestämmelser som nu gäller.

Herr talman! Fröken Wetterström frågar, om jag tycker att det är riktigt att vi i avvaktan på en internationell lösning på problemet skall finna oss i att vänta år efter år med att skapa bättre möjligheter för de barn det här gäller. Nej, det menar jag inte, och det är därför första lagutskottet pekar på de praktiska möjligheter vi har att genom ensidiga svenska åtgärder tillförsäkra barnen den trygghet och den trivsel vi alla är ense om att de skall ha. Jag går ett litet stycke längre än fröken Wetterström därvidlag. Jag tycker att varje barn, som växer upp här i Sverige och som vi har välkomnat tillsammans med dess föräldrar, skall ha möjlighet att känna samma trygghet och samma trivsel oavsett om den ena av föräldrarna är svensk eller om båda är utlänningar. Jag tycker att vi i Sverige på lagstiftningens väg skall gå så långt som möjligt för att skapa samma utgångsläge och samma möjligheter för barnen. Såvida man inte lägger en alldeles speciell mystisk innebörd i medborgarskapet som sådant förstår jag inte varför man skall betrakta det som så skriande orättfärdigt, att ett barn råkar ha engelskt, franskt eller tyskt medborgarskap i stället för svenskt. Vi är väl alla lika goda människor vilket medborgarskap vi än har. Det finns väl i alla fall två föräldrar till barnet, och den andra partens känslor bör man också ta i betraktande. När det gäller självständigt medborgarskap för barn under 18 år kräver man i de fall, där båda föräldrarna är vårdnadshavare, att de skall göra gemensam ansökan, därför att man anser att man skall ta hänsyn till bådas uppfattning. Vi har en liberal praxis när det gäller att bevilja barn en självständig rätt till svenskt medborgarskap, när detta är förenligt med barnets intresse. Jag undrar om man inie hellre bör gå fram den vägen, i synnerhet som anslutningen till europarådskonventionen ger oss större möjligheter att fortsättningsvis vara ännu generösare i detta avseende. Då tar man hänsyn till barnets intresse, vilket bör komma i första hand. I andra hand kan man ta hänsyn till att modern eventuellt kan känna sig kränkt av att hennes barn inte är svensk medborgare.

Det skulle väl i och för sig vara onödigt att begära ordet för att från denna talarstol instämma i vad fru Eriksson så vältaligt sagt i anslutning till den motion riksdagen nu har att behandla. Jag kände ändå ett alldeles personligt behov av att göra det och ta kammarens tid i anspråk någon enda minut. Jag har under två tidigare riksdagar avlyssnat debatten i denna fråga. För mig har det, liksom tydligen också för fru Eriksson i Stockholm, varit svårt att riktigt genomskåda de redovisningar som utskottet vid båda dessa tidigare tillfällen liksom i dag har givit riksdagen. Jag tycker att de mänskliga aspekterna bör vara vägledande när man tar ställning i denna fråga. Liksom fru Eriksson anser jag, att dessa mänskliga aspekter i första hand måste knytas till barnet och inte till föräldrarna. Det svenska medborgarskapet behöver väl inte i och för sig sammankopplas med något särskilt värde; vi vet ändå att det har sin praktiska betydelse för barnet när det gäller olika rättigheter som svenska barn regelmässigt har. De mänskliga aspekterna framstår alltså för mig som vida viktigare än de eventuella vinningar vi kan göra t.ex. i Europarådet och numera också i Nordiska rådet, även om jag inser att också de sammanhangen har betydelse. Det finns kanske också anledning att påpeka, att denna kammare vid de båda tidigare tillfällen då man tagit ställning till denna fråga mycket klart givit vid handen var den står. Jag vet inte om det är förmätet eller ofint av mig att säga detta, men jag gör det i alla fall: det borde ha varit naturligt för utskottet att ta en viss hänsyn till vad andra kammaren tidigare ansett i denna fråga. Vad begär motionärerna? De begär ju inte att vi i dag skall ta ställning i sakfrågan utan de begär en översyn av lagstiftningen på detta område. Naturligtvis har det både av motionärerna här i dag och i motionen angivits att man anser att en ändring bör komma till stånd på denna punkt, så att de barn som är födda och vistas här i landet likställs med andra barn. Men det är möjligt att en sådan översyn också hade kunnat anvisa vägar för att klara relationerna till främmande makt, om jag så får säga, t.ex. när det gäller Europasamarbetet och samarbetet i Norden. Fröken Bergegren sade att man i detta internationella samarbete har försökt och försöker lösa problemen på detta område, och jag föreställer mig att detta är precis samma ambition som motionärerna har. Herr Hammarberg, som tillhör Nordiska rådet, tycks för sin del inte inse att det skulle föreligga något hinder för att Sveriges riksdag tar ställning och beställer en översyn av denna lagstiftning. Det bör vara en ganska naturlig uppgift för vår representation i Nordiska rådet, därest riksdagen här bestämmer sig för en ändring, att också arbeta för att frågorna löses enligt de intentioner som i så fall vårt land anvisar på detta område. Jag vill alltså ytterligare understryka de mänskliga aspekter denna fråga har. Det gäller här barnen, och vi bör tillse att de får samma rättsliga ställning som de barn vilkas båda föräldrar är svenskar. Jag ber följaktligen att få yrka bifall till motionerna I: 743 och II: 856.

Herr talman! Bara några ord om den motion som jag har väckt i detta ärende! Det gäller det fall att en arbetsgivare går i konkurs. Vid en konkurs blir det utredning, och så samlar man ihop alla medel som är tillgängliga och delar ut dem efter ett visst system. Därvid kommer, såsom riktigt är, löntagare högt upp på listan, men före löntagarnas anspråk kommer konkurskostnaderna, som ofta är mycket omfattande, ibland så omfat tande att löntagarna blir utan utdelning eller får utdelning med en mycket liten procent av vad de egentligen skulle ha. Det där är naturligtvis otillfredsställande. Min motion innebär att lönefordringar skulle komma före konkurskostnaderna, och i de fall då konkurskostnaderna inte blir täckta skulle staten träda in och betala dem. Det gäller en elementär jämlikhetsfråga, eftersom en arbetstagare borde få lön för mödan oavsett om han har hamnat hos en insolvent arbetsgivare. Bakgrunden till motionen är ett jämlikhetsoch rättvisekrav, att den som har utfört ett arbete skall ha betalt för det, även om han råkat ta anställning hos en insolvent arbetsgivare som går i konkurs. Nu visar det sig emellertid att det pågår en utredning på detta område i nordisk regi. Jag uttalar bara förhoppningen, att den utredningen tar upp detta spörsmål och att det kan lösas enligt de riktlinjer som jag har dragit upp i motionen. Det är som sagt en rättvisefråga av första ordningen.

Herr talman! Det finns ingen anledning att använda lång tid för att diskutera den här frågan. För närvarande pågår ju inom lagberedningen en allmän översyn av konkurslagstiftningen. Beredningens uppdrag innebär också att göra en översyn av bestämmelserna i 17 kap. handelsbalken om förmånsrättsordningen. Det är nog också på det sättet ati herr Sjöholms framställning av den aktuella problematiken går en del genvägar. Vid en konkurs förekommer vissa fordningar på konkursmassan. Om en rörelse fortsätter att bedriva sin verksamhet efter konkursbeslutet ådrar sig konkursmassan vissa skyldigheter, och i princip gäller samma sak de arvoden och kostnader som sammanhänger med själva konkursförfarandet. Därför tror jag att det är oriktigt att jämställa den förmånsrätt som löner, skatter och speciella panträtter har med de direkta kostnader som utgör fordringar på konkursmassan. Men alla dessa frågor är, som jag tidigare sagt, föremål för utredning. Jag yrkar därför bifall till utskottets förslag. politisk reform med ett avsevärt förbättrat stöd för barnfamiljerna i enlighet med de riktlinjer som i motionen anförts», samt

Herr talman! Det har under de senaste åren förts långa debatter i denna kammare om familjepolitiken, men resultaten har inte blivit så stora. Det fanns en tid då det hände, tycker jag, stora saker inom familjepolitiken. Det var på 1940-talet när herrar Wahlund, Erlander och några till stod för utformningen. De reformer som genomfördes på 1940-talet har följts upp under 1950-talet och i början av 1960 talet. Man har väl i allmänhet, även om undantag har förekommit under vissa perioder, försökt att se till att barnfamiljerna med vissa mellanrum skulle få såväl förbättringar i anledning av penningvärdeförsämringen som <standardhöjningar. Så var det länge, men det har numera upphört. Penningvärdeförsämringen har under de senare åren fått fortgå utan att barnfamiljerna har fått några förbättringar, och den reformverksamhet som varit väntad och som också ibland utlovats har skjutits på framtiden. Det enda som har hänt på senare tid är den i fjol beslutade omkonstruktionen av familjebostadsbidragen, som nu kallas för bostadstillägg till barnfamiljer. Föregående år framlade vi förslag om omedelbara höjningar av barnbidragen i avvaktan på en familjepolitisk reform. Det var inte möjligt att då få majoritet för en sådan linje, och det finns med det majoritetsförhållande som nu råder i kammaren inte möjlighet till detta i år heller. Vi har därför från vårt håll koncentrerat oss på att försöka driva på för att få till stånd en genomgripande familjepolitisk reform så fort som möjligt. Familjepolitiken bör enligt vår mening syfta till att utjämna den ekonomiska standarden mellan dem som har barn och dem som inte har barn. Man utjämnar genom familjepolitiken också försörjningsbördorna mellan olika perioder i människans liv. Till detta skall läggas familjepolitikens uppgift när det gäller att utjämna den ekonomiska standarden mellan familjer med olika ekonomiska förutsättningar och bärkraft. Denna sistnämnda uppgift måste tillmätas mycket stor betydelse mot bakgrund av de stora ekonomiska klyftor som vi har i dag. Barnbidragen skall även i fortsättningen utgöra grundstommen i det familjepolitiska systemet. Tyvärr finns det inte några uttalanden från regeringens sida som tyder på att man har intentioner att höja barnbidragen. Det är därför motiverat att riksdagen uttalar sig för att i en snar familjepolitisk reform bör ingå betydande höjningar av barnbidragen, så att det inte bara blir en kompensation för penningvärdeförsämringen utan också ger en standardförbättring. Det bör vara en rejäl förbättring, och den bör också komma snart. Jag har litet svårt att förstå varför socialdemokraterna inte lyckas hänga med när det gäller att i varje fall bibehålla barnbidragens reella värde. Vi hade ju en gång i tiden att bekämpa det förslag som kom från högerhåll om att skrota ner en del av familjepolitiken. Det bekämpade vi gemensamt. Vi tog gemensamt bort de gamla barnavdragen som gynnade bara de välbärgade och införde barnbidragen i stället. Vad beträffar låginkomstfamiljerna utgår numera stöd i form av bostadstillägg till barnfamiljer. Det är bättre än de gamla familjebostadsbidragen. Ett grundbelopp i botten utgår utan prövning av bostadsförhållandena till alla låginkomstfamiljer. Det finns emellertid utöver detta särskilda tillskott som är förenade med vissa bostadsvillkor. När man skall reformera familjepolitiken är det enligt min uppfattning angeläget att man eftersträvar att ge en så stor del av stödet som möjligt till låginkomstfamiljerna utan anknytning till en viss konsumtion. Det är inte rimligt att man förbinder bidrag som utgår till dem som har det sämst med krav på innehav av något som är svårt att få tag i till rimliga priser såsom bostäder. Sedan vill jag, trots att det inte behandlas i det utlåtande som i dag är uppe till behandling, slå fast att de familjepolitiska åtgärderna i princip är en statlig angelägenhet. Man bör inte som nu har skett börja övervältra delar av familjepolitikens kostnader på kommunerna. Man måste dessutom göra det administrativa förfarandet betydligt enklare än det är nu. Vi måste vidare tänka oss att bygga ut stödet till låginkomstfamiljerna ytterligare. Någon form av vårdnadsbidrag bör ingå i en familjepolitisk reform och det bör utgå under den period då vårdnadsbehovet är störst. Man kan överväga olika åldersgränser beroende på statsfinansiella och andra förhållanden. Jag vet att en reform om vårdnadsbidragen kan bli en dyr reform, men det går inte att undvika den. Det är nödvändigt att det arbete som utförs av de kvinnor som väljer att stanna hemma och vårda sina barn värdesätts av samhället. Hemmakvinnornas arbete i detta sammanhang måste värdesättas och detta måste också ta sig ekonomiska uttryck. Genom vårdnadsbidraget ges möjligheter för den ene av föräldrarna att vårda barnen i hemmet. Givetvis skall det finnas valmöjligheter, så att vårdnadsbidragen får användas för den form av vård som föredras. Det är dessa frågeställningar vi har framfört i en motion tillsammans med folkpartiet. Synpunkterna återfinns också i den till andra lagutskottets utlåtande fogade reservationen. Med det sagda ber jag, herr talman, att få yrka bifall till den reservation som är fogad till andra lagutskottets utlåtande nr 3.

Herr talman! Till grund för andra lagutskottets utlåtande nr 3 ligger en motion från folkpartiet och centerpartiet i vilken riktlinjerna dras upp för en förbättring av stödet till barnfamiljerna. Herr Gustavsson i Alvesta har redan berört frågan men jag vill understryka en del av vad han sagt. Samhällets familjepolitik har under de senaste åren inte inneburit någon genomgripande reform utan endast mindre förändringar. Vid 1968 års riksdag omkonstruerades familjebostadsbi dragen som därefter benämns bostadstillägg till barnfamiljer. På 1940-talet då de stora reformerna på detta område genomfördes var det de befolkningspolitiska motiven som spelade en roll. För vår del anser vi nu att de familjepolitiska åtgärderna skall vara led i en strävan efter större jämlikhet och solidaritet mellan olika grupper. De bör syfta till en ekonomisk standardutjämning mellan dem som har barn och dem som inte har barn. Föräldrarna skall inte ensamma behöva bära hela barnkostnaderna. En utjämning av försörjningsbördorna mellan olika perioder i människans liv bör eftersträvas liksom en utjämning av den ekonomiska standarden mellan grupper med olika bärkraft. Under senare år har såväl den familjepolitiska kommittén som familjeskatteberedningen varit sysselsatta med att utreda de familjepolitiska åtgärderna. Ja, även familjeberedningen har varit inne på det här fältet. Jag vill för min del beklaga, att utredningsuppdragen har fördelats på flera olika kommittéer. En samordning redan under utredningsarbetet skulle ha underlättat genomförandet av en samlad reform. Det har vi från vårt håll framhållit tidigare i riksdagen. Låt mig helt kort ta upp några av de mest aktuella önskemål som bör ingå i en sådan samlad reform. Barnbidragen bör även i fortsättningen betraktas som ett särskilt inslag i familjepolitiken, och höjningar av dem bör ingå i programmet för en reform. De utgår nu med 900 kronor per barn och år, vilket motsvarar endast en mindre del av barnkostnaderna. Barnbidragen måste höjas icke endast med hänsyn till penningvärdeförsämringen; barnfamiljerna bör även erhålla en standardhöjning. Det borde också vara naturligt att familjebidragen gjordes värdebeständiga och detta bör därför ingå i ett nytt förslag. Vid en skattereform med övergång till individuell beskattning bör en höjning av barnbidraget ingå som en viktig del av reformen. Den måste helt enkelt finnas med. En utbyggnad av det särskilda stödet till familjer med lägre inkomst bör ske, såsom beslutades av riksdagen 1968. En successiv omkonstruktion av detta bidrag bör göras i syfte att nå större konsumtionsneutralitet. Dessutom bör någon form av vårdnadsbidrag prövas. Familjerna bör i så stor utsträckning som möjligt kunna fritt välja mellan hemarbete och förvärvsarbete. Samhället bör medverka till att ekonomiska förutsättningar för denna valfrihet skapas. Därför bör ingående prövas möjligheterna att införa ett allmänt vårdnadsbidrag. Olika konstruktioner för ett sådant stöd bör därvid övervägas. En omändring av familjebeskattningen bör också ingå i det familjepolitiska programmet, och systemet bör därvid vara neutralt i fråga om föräldrars val mellan arbete i hemmet och förvärvsarbete. Härvid bör dock beaktas de olika förutsättningar för yrkesverksamhet som föreligger inom olika delar av vårt land. Familjebeskattningens utformning bör inordnas i reformen som en del därav. Därför kräver vi att ett samordnat förslag om avsevärt förbättrat stöd för barnfamiljerna snarast skall föreläggas riksdagen. Med det anförda ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationen vid andra lagutskottets utlåtande nr 3.

Herr talman! Andra lagutskottet upprepar i sitt utlåtande nr 3 vad som tidigare har sagts om det allmänna barnbidraget, nämligen att skäl kunde finnas för en uppräkning av dessa såväl på grund av ökade levnadskostnader som med hänsyn till intresset att bereda alla barnfamiljer del i den allmänna standardstegringen. Förra året ansåg emellertid regeringen att resurser härför saknades. Den reform vi då beslutade beträffande bo stadstillägget skulle vara allt som orkades med för barnfamiljerna. Den reformen innebär att de som har det största behovet också får den största hjälpen av samhället för att klara sina oerhört höga hyror. För att undvika alla missförstånd vill jag redan nu framhålla, att vi från vänsterpartiet kommunisterna inte på något sätt gick emot denna reform — tvärtom. Vi ville i fjol, liksom vi vill i motion vid årets riksdag, i stället förbättra reformen så, att fler barnfamiljer kommer i åtnjutande av detta bostadstillägg. Vi vill flytta gränsen, där avtrappningen sätter in, från 16 000 till 20 000 kronor. Denna fråga får vi dock tillfälle att diskutera senare här i kammaren. I dag gäller det för vårt vidkommande frågan om en höjning av det allmänna barnbidraget. Det är vad vi har motionerat om. I fjol innefattade vår motion i detta ämne även ett annat yrkande, nämligen ett yrkande på värdebeständighet. Enligt vad som upplystes i fjol skall frågan om det allmänna barnbidragets värdebeständighet behandlas av familjepolitiska kommittén, och jag anser att kommittén då samtidigt bör utreda frågan om värdebeständigheten av andra sociala bidrag, t.ex. bostadstillägget, som också nämndes i debatten i denna kammare förra året. ' I år vill vi konkret, att det allmänna barnbidraget höjes med 100 kronor per år och barn; i avvaktan på att bidraget göres värdebeständigt, i avvaktan på att arbetande utredningar blir klara och i avvaktan på att familjeskatteberedningens betänkande förvandlas till en bra regeringsproposition, vilket vi av erfarenhet vet kan komma att dröja länge. Den höjning av barnbidraget som vi har föreslagit är mycket blygsam, om man betänker att senaste gången som en höjning av bidraget gjordes var 1965. Och vi vill företa höjningen av precis samma skäl som utskottet anförde i fjol och som utskottet anger i år, nämligen att alla barnfamiljer skall ha möjlighet att få del av standardförbättringen. Men också i år säger utskottet nej. Denna gång åberopar utskottet dock inte bristande ekonomiska resurser, det skall i rättvisans namn sägas. I stället hänvisar utskottet till sittande uiredningar. Jag kan inte förstå varför alltid så många olika faktorer — bristande resurser, sittande utredningar, avgivna betänkanden o. s. v. — skall innebära att man anser sig vara tvungen att neka barnfamiljerna denna hundralapp per år och barn. Varför skall just det allmänna barnbidraget — som enligt regeringens egna många gånger upprepade påståenden skall vara grundstommen i konsumtionsstödet till barnfamiljerna fortfarande få urholkas år efter år? Hur länge skall talet om att bereda alla barnfamiljer del i den allmänna standardstegringen bara vara vackra ord utan åtföljande handling från regeringens sida? Från vårt parti kan vi icke acceptera detta undanglidande. Vi vill därför i år i vår motion ge 100 kronor mera per barn och år i allmänt barnbidrag. Med detta som utgångspunkt är jag ledsen över att behöva konstatera, att det i reservationen gjorda förmodandet, att yrkandet i vår motion skulle vara tillgodosett med vad som i reservationen anförs och med de långa önskelistor som man från mittenpartierna under diskussionen framfört, tyvärr icke helt stämmer med verkligheten. Givetvis vill vi ha ett förbättrat stöd till barnfamiljerna genom en rejäl familjepolitisk reform, som under så många år har utlovats. Men i avvaktan på denna reform — som för resten dröjt alldeles för länge och som det redan gjorts och fortfarande görs så många utredningar om att man har svårt att hålla isär dem — vill vi alltså i år ställa konkreta krav i pengar. Det är vad jag tror att de flesta barnfamiljer i dag är betjänta av. Herr talman! Med hänvisning till vad jag anfört ber jag att få yrka bifall till motionsparet I: 788 och II: 452.

Herr talman! Det har varit mycket intressant att lyssna till de anföranden som hållits. Ännu intressantare har det varit att jämföra de motioner som väcktes 1968 och de som väckts i år. 1968 skrev motionärerna att utformningen av samhällets stöd till barnfamiljerna under senare år varit föremål för successiva förändringar. I år skriver motionärerna att samhällets familjepolitik under senare år inte har varit föremål för genomgripande reformer. Den fråga jag då vill ställa är: Vad menar motionärerna egentligen med »genomgripande reformer»? Stödet till barnfamiljerna ges ju dels i form av kontantbidrag, dels i form av vård och service. Och det har ändå skett en del de senare åren. Låt mig bara erinra om det beslut som vi fattade 1964 om det studiesociala stödet. Det har betytt en hel del för barnfamiljerna. Nu föreligger förslag om att det därvidlag skall ske ytterligare förbättringar för barn till familjer som har en låg inkomst. 1968 beslöt vi om = bostadstillägg till barnfamiljer. Motionärerna hävdar emellertid att det endast varit fråga om mindre förändringar. I fråga om det nya statliga bostadstillägget heter det att det närmast gällt en omkonstruktion och en namnändring. Men visst var det väl betydligt mer än en omkonstruktion och en namnändring som genomfördes — man räknar med att av en miljon barnfamiljer får 415 000 ett ökat ekonomiskt stöd. Tidigare hade bara 15 procent av barnfamiljerna familjebostadsbidrag, men det nya bostadstillägget beräknas omfatta 40 procent av barnfamiljerna. Den reform vi i fjol beslöt innebär att en familj med tre barn som har en inkomst på 20000 kronor och betalar en hyra på 600 kronor per månad får ett stöd med 3120 kronor. Räknar vi ifrån vad det tidigare familjebostadsbidraget gav blir nettoökningen 2200 kronor. Om vi hade använt de pengar som stod till förfogande till ati i stället höja barnbidragen, hade detta betytt att ifrågavarande familj hade fått 500 kronor i ökad hjälp. Nu fick den i stället 2200. Vi vet också att 180 000 familjer kommer att få det oreducerade bidraget. Bakom hela denna reform ligger jämlikhetstanken; två familjer med samma barnantal men med olika stora inkomster bör ha likvärdiga chanser att skaffa sig en lika rymlig och modern bostad. Detta stämmer enligt min mening väl överens med resonemanget om jämlikhet olika grupper emellan. Sedan kan nämnas att denna reform också innebar ett ökat stöd till ensamstående barnförsörjare därigenom att bidragsförskotten till 100 000 ensamstående barnförsörjare höjdes med 300 kronor till 1 740 kronor. Det är intressant att läsa mittenpartiernas motion. I denna finns ett avsnitt som handlar om allmänna barnbidrag. 1969 års motion utgör en direkt avskrift av vad man skrev 1968 frånsett de sex sista raderna där man varierar något. Det intressanta är emellertid att man inte kommer fram till samma slutsats. 1968 framfördes i motionen krav på att barnbidragen skulle höjas med 100 kronor. Något sådant krav återfinnes inte i år. Jag skulle därför vilja fråga vad som har inträffat. Under förra sommaren och hösten fördes — i varje fall från folkpartiets sida — en annonskampanj där det framhölls att man ville hjälpa barnfamiljerna genom att höja barnbidragen. I den debatt vi förde i kammaren just om höjningen av barnbidragen sades det bl.a. från folkpartihåll, att det var i avvaktan på den samlade familjepolitiska reformen som man då ville få en höjning på 100 kronor för att hjälpa barnfamiljerna. Föreligger inte den uppfattningen i år? Jag tycker att herr Gustavsson i Al vesta ger upp alldeles för tidigt när han inte ens vill skriva en motion med samma krav som tidigare. Om kravet från centerns och folkpartiets sida i fjol var så starkt som herr Gustavsson då gjorde gällande borde det kravet finnas kvar även i år. När vi beslutade om stödet till barnfamiljerna i fjol fick detta sin nuvarande utformning just därför att familjer med låga inkomster och flera barn samt ensamstående familjeförsörjare skulle ha hjälp. En höjning av barnbidraget med 100 kronor kostar 180 miljoner kronor, det vet vi. Det var vid avvägningen härvidlag som vi ansåg att det var rimligt att hjälpa just de familjer som hade det svårast och som hade de låga inkomsterna. Sedan sade herr Gustavsson — jag tror att det var han — att utskottet hade nästan samma motivering för sitt avslag på motionen i år som i fjol. Det är väl rätt naturligt när det är nästan samma motion som återkommer. Därefter kommer en liten önskelista, där man har räknat upp flera åtgärder som man vill få genomförda. Men den familjepolitiska kommittén har ändå att se över dessa frågor — inte minst frågan om vårdnadsbidrag men också frågan om de allmänna barnbidragen. Vi har i utskottet menat att vi icke skulle föregripa det arbetet. Detsamma gäller familjeskatteberedningen, som ju lämnade sitt betänkande den 14 februari i år. Vi har menat att det inte är mer än rätt och rimligt att dess betänkande först remissbehandlas och att vi också avvaktar Kungl. Maj:ts ställningstagande. Riksdagen bör således inte nu ta något initiativ. Vi skall med andra ord avvakta resultatet av det utredningsarbete som pågår. Det talas om samordning vid utredningen av dessa frågor, och det är riktigt att det har varit två kommittéer. Jag tycker inte att det är orimligt på något sätt. Den ena lägger fram direkta, konkreta förslag som kan gälla barn familjerna, den andra ser över familjebeskattningen. Men det väsentliga är väl ändå att kommittéerna i sitt arbete har haft kontakt med varandra. Enligt de uppgifter vi har fått skall familjepolitiska kommittén lägga fram ett förslag redan till hösten. Därefter finns det anledning för oss att återkomma. Jag ber att med detta få yrka bifall till andra lagutskottets hemställan.

Herr talman! Fru Skantz” kritik riktade sig i första hand mot att vi i våra motioner inte har begärt tillräckligt mycket i år. Men sedan frågade hon vad det är för skillnad. År 1968 talade vi om successiva förändringar, och 1969 talar vi om att genomgripande förändringar inte har skett — och det har inte skett några genomgripande förändringär; : Jag ser familjepolitiken som ett mycket viktigt element i arbetet på att utjämna klyftorna och skapa större jämlikhet. Fördenskull måste vi ha en större, samlad reform på detta område. Fru Skantz fäste vidare mycket stor vikt vid de bostadsbidrag, som beslutades förra året och som gäller från och med i år. Jag är den förste att understryka att de betyder mycket, men jag tror, fru Skantz, att vi bör reducera värdet av denna reform en smula med tanke på vad som har skett på bostadsmarknaden. I årets statsverksproposition redovisar inrikesministern att kostnaderna för en trerumslägenhet under åren 1960—1966 steg från 49-000. kronor till 81 000 kronor eller -:med 65 procent. Penningvärdeförsämringen har alltså medfört att bostadskostnaderna har gått i höjden med 65 procent under denna tid. Familjebostadsbidragen har väl varit en viss kompensation för denna höjning, men deras värde reduceras. väsentligt på grund av den stora kostnadsökning som vi har haft på bostadssidan. Med all respekt för bidragen me nar jag därför att vi skall reducera deras betydelse litet grand och inte tala om dem med så stora bokstäver som man gör i vissa sammanhang. I år har vi avstått, fru Skantz, från att begära direkta höjningar av barnbidragen. Vi koncentrerar oss i stället på kravet på en snabb, samlad familjepolitisk reform. Det är ett sådant förslag vi vill att regeringen skall lägga fram.
Herr talman! Med anledning av fru Skantz”. fråga. om: vad förslaget egentligen betyder vill jag erinra om att det finns en kort :sammanfattning i utskottsutlåtandet. I-mitt förra anförande, som visserligen: var. ganska kort och knapphändigt, försökte jag ändå ta upp de väsentliga elementen av vad vi ansåg skulle ingå i en familjepolitisk reform. Jag vill inte trötta kammaren med en upprepning. Fru. Skantz angriper oss, därför att vi har sagt att: .den familjebostadsbidragsreform som: genomfördes i fjol bara var. en delreform. Om man tar hänsyn till det antal personer som berörs av reformen beträffande förstärkt stöd till barnfamiljer och till vad denna reform kostar .är det dock en liten reform —- en delreform. Från regeringens sida sades också då att det inte var fråga om en definitiv lösning. Jag skulle bli förvånad, om regeringen nu deklarerade att den anser att den reformen var tillräcklig. I slutet av sitt anförande kom fru Skantz också fram till att vi måste ha en samlad reform, mer omfattande. Fru Skantz undrade varför vi inte i vår motion i år har samma konkreta yrkande som vi hade i motionen i fjol. Sedan sade hon emellertid att vi inte får föregripa en utredning och att förslag kommer att framläggas redan i höst. Vi trodde faktiskt att det låg något i uttalandena att utredningsarbetet — som redan pågått mycket lång tid, vilket fru Ryding helt riktigt påpekade — nu hade fortskridit så långt, att förslag kunde väntas föreligga inom den närmaste tiden. Vi ville därför inte föregripa dessa förslag, men vi ville ändå ange några väsentliga punkter som borde ingå i reformen. Vi tycker också att åtgärderna bör samordnas, ty man kan inte fortsätta med enbart delreformer.

Herr talman! Fru Skantz nämnde att om vi förra året hade tagit de pengar som gick åt till att förbättra bostadsstödet till barnfamiljerna och i stället hade givit dessa pengar i barnbidrag skulle höjningen av barnbidragen blivit mycket liten. För att inga oklarheter skall råda vill jag påpeka att det inte var ett sådant resultat som vi från vår sida ville uppnå. Vi redovisade förra året klart var pengarna kunde tas till den höjning av barnbidragen som vi då ville genomföra. Vi påpekade att staten genom införandet av mervärdeskatt ansåg sig ha råd att avhända sig 250 miljoner kronor. Man hade råd att avhända sig 160 miljoner genom att inte höja förmögenhetsskatten och man hade också råd att bevilja 10 procents avdrag för maskininvesteringar år 1968. Beträffande de pengar som skulle gå åt till en höjning av allmänna barnbidraget i år har vi också täckning. Vi har i motioner till årets riksdag krävt dels skärpt förmögenhetsbeskattning och dels skärpt beskattning på aktievinster. Vidare vill vi spara 500 miljoner kronor på miljardrullningen till försvaret. Vi tycker nämligen att det här är fråga om en prioritering och vi vill prioritera barnfamiljerna.

Herr talman! Jag har inte kritiserat att man ej återkommit med förra årets krav, jag har bara uttryckt min förvåning. Jag tycker konsekvensen hade krävt att man återkommit med det i år, både med hänsyn till den motion som fanns, den agitation som bedrevs i fjol och naturligtvis också den reservation som var fogad till andra lagutskottets utlåtande i fjol. När jag frågade vad som menades med en genomgripande reform var det för att jag tyckte, att man i motionen bara uppehöll sig vid ett par saker, inte såg familjepolitiken i dess helhet. Familjepolitiken omfattar så många olika saker som man inte tagit med. Jag nämnde tidigare studiestödet och jag kan lägga till moderskapspenningen, bidragsförskotten, bosättningslånen, som för övrigt nu också skall höjas, den förebyggande mödraoch barnavården, skolmåltiderna och hela frågan om barntillsynen. Den senare betyder oerhört mycket för barnfamiljerna. Vi räknar nu med att ha 32000 platser på daghem och fritidshem, och vi räknar också med en kraftig utbyggnad efter hand. När det gäller den reform som vi antog i fjol var hela tanken just att man skulle hjälpa dem som har det svårast ekonomiskt. Detta var motiveringen till att man använde de pengar man så att säga hade till att just hjälpa och satsa på dessa familjer. Jag tror ändå att det betyder mycket. Man skall inte säga att reformen är urholkad. Jag kan hänvisa till uppgifter från Malmö. Med det tidigare familjebostadsbidraget fick 4500 familjer bidrag om sammanlagt ungefär 3 miljoner kronor, men enligt det nya systemet kommer 12 000 familjer att få detta tillägg, vilket betyder mellan 15 och 18 miljoner kronor årligen. Man kan givetvis säga att vi skulle vilja göra det och vi skulle vilja göra det, men herr Gustavsson var själv inne på tanken att det måste vara fråga om en prioritering. Det var det ställningstagandet vi tog i fjol, när vi ökade stödet till barnfamiljerna på sätt som skedde. Nu vill vi se resultatet av de två utredningarna — familjepolitiska kom mittén och familjeskatteberedningen — innan vi tar ställning.

Herr talman! Vad som föranleder mig att delta i denna debatt är närmast den skrivning som förekommer i början av den till utskottsutlålandet fogade reservationen. Enligt reservanterna har den familjepolitiska reformverksamheten under senare år »inskränkt sig till en omkonstruktion av de tidigare utgående familjebostadsbidragen». Det får väl ändå anses ganska magstarkt att karakterisera den nya reformen, som trädde i kraft den 1 januari, på detta sätt. Det är 400 000 barnfamiljer — såsom nämnts förut — som får del av den nya reformen, vilket är tre gånger så många familjer som de som åtnjöt familjebostadsbidraget. För de allra flesta familjer, som hade familjebostadsbidrag, ligger dessa bidrag nu väsentligt högre än vad de gjorde i det gamla systemet. För alla familjer som inte uppfyllde de detaljerade villkoren i fråga om bostaden och således icke fick. några bidrag alls, har den nya reformen inneburit verkliga = standardökningar, eftersom dessa familjer nu blir delaktiga av: de nya förmånerna. Detta gäller inte minst de många ensamstående barnförsörjarna, som i stor :utsträckning stod utanför det gamla systemet. Fru Skantz. har redan påpekat, att också bidragsför: skotten uppräknats. Att man på detta sätt slussar in 250 å 300 nya miljoner utöver det:-belopp som gick till familjebostadsbidraget betraktas alltså av mittenpartierna som:en liten, inskränkt reform. Jag tillåter mig att tro, att familjer med låga löner inte ser på denna fråga på riktigt samma sätt som mittenreservanterna. Jag skall anföra ett par exempel på vad som kvarstår i disponibel inkomst för en ensamstående person med :barn, sedan man från årsinkomsten drägit skatten men lagt till barnbidrag, :bostadstillägg och bidragsförskott. För en ensamstående försörjare med ett barn, vilken har 12 000 kronors årsinkomst, kvarstår 14 420 kronor i disponibel inkomst. Har denna inkomsttagare två barn, så kvarstår 18 020 kronor i disponibel inkomst. För trebarnsfamiljen kvarstår 21 620 kronor. Jag tycker att dessa siffror är ganska talande. Den disponibla inkomsten för en trebarnsfamilj med en förvärvsarbetande man vars hustru saknar inkomst kommer att uppgå till 19 974 kronor om inkomsten uppgår till 20 000 kronor. Man har alltså nästan hela årsinkomsten i behåll efter det att skatten dragits och dessa tillägg utgått. Det är för dessa familjer jag tror att detta ändå inte ter sig som en så inskränkt reform som man hävdar från mittenpartihåll i den reservation som är fogad till utlåtandet. För Övrigt föreligger det redan ett förslag om justering av inkomstgränserna för erhållande av fullt bidrag, vilket påverkar hela skalan uppåt. Familjepolitiska kommittén arbetar vidare, och det ingår i vårt uppdrag att pröva de frågor om värdesäkring, vårdbidrag m.m. som motionärerna tagit upp. Mittenpartiernas motioner och reservationen är delvis en dålig avskrift av utredningsdirektiven. Liknande motioner har väckts år efter år trots att motionärerna mycket väl känner till de direktiv vi har, och de har även kännedom om utredningsarbetet genom det egna partiets ledamöter i familjepolitiska kommittén. Jag har faktiskt inte upptäckt att dessa ledamöter försökt påskynda utredningen mer än vad andra gjort. Alla har väl också reda på att det sannerligen inte är några nyheter i förslagsväg som presenteras i motionerna. När det gäller frågan om vårdbidrag finner reservanterna att »någon form av vårdbidrag bör prövas». Det är i sanning en vag skrivning! Att ni i mittenpartierna inte vågar friska på litet grand! Varför talar ni inte om hur stort vårdbidraget bör vara? Varför inte precisera för vilka åldersgrupper vårdbidraget skall utgå? Och framför allt: Varför talar ni inte om hur mycket en vårdbidragsreform kan komma att kosta? Det är ju ganska lätt att räkna ut vad en sådan reform kostar, förutsatt att man vet vad det är man syftar till. Ni skulle ju då också kunnat bevisa hur mycket ni verkligen vill slussa över till barnfamiljerna den vägen. Att det inte här rör sig om några småpengar — om vi nu skall ha den målsättningen att vårdbidragen skall ge någon av föräldrarna valfrihet att stanna hemma och passa barn — står alldeles klart. Får den vaga skrivningen och bristen på precisering möjligen tolkas som ett uttryck för att mittenpartierna inte vågar visa upp vad en sådan här reform kommer att kosta? Eller är ni kloka nog att överlämna frågan till oss i utredningen? Vi har nämligen enligt direktiven »att utforma förslagen utifrån en realistisk bedömning av nationalproduktens ökning och den privata konsumtionens ökningstakt». Det sägs vidare i direktiven: »Verkningarna av en förskjutning till barnfamiljernas favör bör således redovisas till sina konsekvenser för övriga medborgargrupper inom ramen för det totala utrymmet.» Sådana petitesser behöver självfallet mittenmotionärer inte ägna sig åt. I motionerna talas också om att »skattesystemet bör ges en sådan utformning att det varken favoriserar hemarbete eller förvärvsarbete och ej heller olika civilstånd». Detta är väl något som de flesta av oss åstundar. Men hur skall man nu nå fram till den här goda karamellen? Folkpartiet har haft en expert med i familjeskatteberedningen, vilken utred ning för övrigt har arbetat under fyra år. Varför har inte denna expert kunnat åtminstone skissera en lösning av den art som motionärerna vill komma fram till? När det gäller kommunistmotionen skall jag bara konstatera att även om man från kommunisthåll i annat sammanhang begär en höjning av inkomstgränserna när det gäller bostadstillläggen kvarstår faktum att det främjat familjer i låga lönelägen mer om även de föreslagna 175 miljoner kronorna hade slussats in i denna bidragsform. Där skulle pengarna ha kunnat göra avsevärd nytta. Jag finner det synnerligen underligt att kommunisterna, som så ofta vill göra sig till tolk för låglönegrupperna, trots allt är beredda att över ett bräde bevilja mer än 175 miljoner kronor till alla barnfamiljer, således även de högavlönade, hellre än att lägga dessa pengar till låginkomstgruppernas favör. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag lyssnade med intresse på vad fru Hörnlund hade att säga och på de långa uppräkningarna om vad det nya familjebostadsbidraget ger till de olika familjerna. Men, fru ger till de olika familjerna. Men, fru Hörnlund intresserade sig för och räknade ut hur mycket det betyder för dessa barnfamiljer att bostadskostnaderna från 1960 till 1966 steg med 65 procent? Det innebär att för många var en väsentlig del av det bidrag som man fick genom den nya reformen urholkat på grund av penningvärdesförsämringen. Varför är man från socialdemokratiskt håll och från fru Hörnlunds sida så rädd för att diskutera det? Detta måste komma in i bilden när man bedömer värdet av den reform som genomfördes från och med den 1 januari i år. Det är ingen stor reform, fru Hörnlund, utan en omkonstruktion av det tidigare familjebostadsbidraget, om man ser på effekten. Jag har tidigare i ett anförande här klart deklarerat värdet av denna reform, inte minst med hänsyn till utvecklingen på bostadssidan under 1960 talet. Sedan ställde fru Hörnlund frågor: Varför har ni inte preciserat det? Varför har ni inte talat om vad det kostar, 0.s.v.2 Om vi hade gjort det, skulle det ha inneburit att den familjepolitiska kommittén, som fru Hörnlund ingår i, kunde lägga ned sitt arbete. Vi utgår i alla fall ifrån att kommittén kommit så långt i sitt arbete att den skall kunna lägga fram sitt förslag under det här året.
Herr talman! Jag reagerar mot fru Hörnlunds sätt att referera reservationen. Hon säger att det i denna sägs att det gäller en inskränkt reform. Det är fel att läsa så — det står att reformverksamheten inskränkt sig till att behandla ett visst avsnitt av det stora reformprogrammet — och det är ju en annan sak. Nog måste man ha dåliga argument om man behöver tillgripa sådana förvrängningar för att komma åt sina motståndare. Vi var med om den reform som nämndes, och i den motion som nu behandlas gäller punkt A den stora familjepolitiska reform som vi nu debatterar. Den andra delen behandlas i statsutskottet, och där finns vissa konkreta förslag om en förbättring av bostadstilläggen till barnfamiljer, så att dessa bidrag skall kunna komma fler familjer till del. Den saken behöver vi alltså inte diskutera nu, fru Hörnlund. Fru Hörnlund säger att en del av de önskemål som här har uttalats har framförts också i direktiven till utredningar. Det är nog riktigt, eftersom vi har motionerat länge i de här frågorna. De stora reformerna började genomföras på 1940-talet, och därför är det möjligt att det har framförts önskemål om förbättringar även tidigare. Enligt fru Hörnlund är vi så rädda att vi inte törs klämma till med allt definitivt och på en gång. Den socialdemokratiska utskottsmajoriteten har ju en annan uppfattning — den anser att vi föregriper utredningen när vi säger att ett bidrag bör utgå. Fru Hörnlund angriper oss nu för att vi inte säger allt om hur det skall vara. Ni måste väl bestämma er för vad ni skall tycka. Till sist sade fru Hörnlund att den ene och andre representanten för oss som har suttit med i olika utredningar — varför har de inte kommit med konkreta förslag? Vi har just sagt att de här frågorna inte kan utredas var för sig och att man därför inte kan komma med färdiga förslag utan en samordning. De griper in i varandra, och det måste därför företas en samordning av skatteproblematiken och övriga problem som ingår i den familjepolitiska reformen. Detta kan inte ske inom en utredning som har begränsade direktiv.
Herr talman! Först vill jag ta upp fru Hörnlunds bekymmer att vi skulle vilja slå vakt om de. högavlönade i stället för att lägga de pengar som vi vill höja barnbidraget med på bostadstillägget. Vi vill ha en förbättring av bostadstillägget genom att reduktionen — som jag tidigare sagt — skall ske först vid gränsen 20 000 kronor. Detta kommer att innebära att flera barnfamiljer får bostadstillägg och bättre bostadstillägg och att kommunerna får mindre utgifter för kompletterande kommunala bostadstilllägg. Vi vill dessutom också ha en höjning av barnbidraget med 100 kronor. Dessa frågor står enligt vår mening inte i motsatsställning, och vi har visat var pengar kan anskaffas. Beträffande diskussionen om de högavlönade kan man väl ifrågasätta om en tvåbarnsfamilj med en inkomst av 28 000 kronor och en hyra på mellan 500 och ända upp till 700 kronor, t.ex. i Göteborg, verkligen kan kallas särskilt högavlönad. Det utdelas nämligen med nuvarande regler inte något bostadstillägg i sådan fall, och någon höjning av barnbidraget får han inte heller nu. Men för de verkligt högavlönade och de förmögna har vi ingenting till övers, som jag också framhöll i mitt föregående anförande. Vi vill ha en skärpt förmögenhetsbeskattning, en höjd beskattning på aktievinster, 0. s. v. Där kan vi ta pengarna. Det är fråga om en prioritering som jag har sagt. Vi prioriterar barnfamiljerna, både beträffande det allmänna barnbidraget och bostadstilläggen.

Herr talman! Jag vill till fru Ryding säga att även om ni har lagt fram ett förslag i ett annat sammanhang så kvarstår ändå det faktum att vissa låglönefamiljer skulle ha fått förbättringar med kanske tusen kronor eller mer om ni i stället velat lägga de aktuella 175 miljonerna på bostadstilläggen. Jag tycker det är underligt att fru Ryding inte har funderat närmare på detta. Om man skulle lägga dessa 175 miljoner i botten på systemet med bostadstillägg är det ett faktum att det också skulle ge utdelning i de inkomstgrupper som fru Ryding talar om. Men de skulle få litet mindre i bidrag än grupperna i de lägsta lönelägena. Herr Gustavsson i Alvesta tar upp bostadskostnaderna och läser statistik som en viss potentat. Han bortser helt och hållet från att vi har fått större lägenheter och bättre bostäder över huvud taget under den tid det gäller. Bostadskostnaderna beror också på i vilken kommun man bor. Det finns många kommuner i detta land som har lyckats med att bygga under lånetaket och som har presterat relativt billiga bostäder. Men jag vet att vissa partier, bl.a. i den senaste valrörelsen, har re kommenderat ett system som skulle medverka till byggande av ännu dyrare bostäder. Det finns därför inte någon logik i det resonemang som herr Gustavsson för. Jag tycker sedan att herr Gustavsson skall fråga barnfamiljerna vad de tycker om reformen. Jag har i alla fall träffat många som tycker att det är en väldigt bra reform. Kommunerna har också möjlighet att öka på de statliga bidragen med kommunala bostadstillägg. Herr Gustavsson tycker inte att kommunerna skall bedriva familjepolitik. Jag skulle vilja fråga: Varför skall inte kommunerna bedriva familjepolitik, när de kan bedriva t.ex. åldringsvårdspolitik o.s. v.? Nu kommer det kanske att uppstå en viss skillnad för familjerna i olika kommuner. Man kan räkna med att de socialdemokratiskt styrda kommunerna är snabbare framme och tillgodoser de familjepolitiska påbyggnaderna, medan man i vissa borgerligt styrda kommuner för en delvis annan politik. Herr Jönsson i Ingemarsgården undrade om motionärerna verkligen skall behöva tala om allting i detalj. Nej, men jag tycker att ni möjligen kunde ha sagt någonting om vårdnadsbidragen t.ex. Ni har inte sagt något alls.
Herr talman! Jag förstår att det är känsligt, fru Hörnlund, när man påtalar den utveckling som ägt rum i fråga om bostadskostnaderna, en utveckling som är beroende av penningvärdesutvecklingen under 1960-talet. Fru Hörnlund talade om en viss potentat, men gå i stället till statsverkspropositionen, bil. 13, s. 217, där inrikesministern redovisar medeltalen för bostadskostnadernas stegring under tiden 1960—1966!

Det tror jag inte att fru Hörnlund kan bestrida. Vidare vill jag uppmana fru Hörnlund att gå ut och fråga kommunalmännen om deras uppfattningar. Jag tror att det finns olika uppfattningar om detta nya stöd som kommunerna skall ge, inte minst när det gäller den administrativa sidan. Fråga t.ex. de kommunalmän som varit med om konferenser hos länsbostadsnämnderna när alla dessa nya regler skulle läras in. Jag har klart deklarerat att jag anser familjepolitiken vara en statlig angelägenhet. Kommunerna bidrar ju inte heller med så många miljoner.

Herr talman! Av fru Hörnlunds senaste anförande måste man dra den slutsatsen att alla medel som, enligt regeringens sätt att se, går att få fram, helt skall läggas på bostadstillägg och ingenting på barnbidrag. Alltså skall stommen i samhällets stöd till barnfamiljerna år från år urholkas, eftersom de barnbidrag vi nu har varit oförändrade sedan 1965.

Herr talman! Jag hade inte tänkt lägga mig i den familjepolitiska trätan, men det var ett yttrande av herr Gustavsson i Alvesta som gjorde att jag ändå vill säga några ord. Herr Gustavsson angrep moderata samlingspartiet. Han sade att det fanns en tid då mittenpartierna och socialdemokraterna fick slåss mot högern som ville skrota ned familjepolitiken, som han uttryckte sig. Jag skall bara mycket kort bemöta det. Herr Gustavsson syftar självfallet på 1950-talet, när högern föreslog att ta bort det första barnbidraget. Men herr Gustavsson talar inte om att vi samtidigt ville införa ett barnavdrag, som i dagens läge skulle gynna 85—90 procent av alla inkomsttagare i landet. Han talar hellre inte om att vi också ville införa ett stöd till dem som inte kunde utnyttja avdraget. Vi föreslog då, och föreslår fortfarande, avdrag för föräldrarnas kostnader för barntillsyn. Vi har föreslagit och föreslår fortfarande att mödrar som är hemma och sköter sina barn skall ha rätt till ATP-pension. Även i vårt parti finns det, herr Gustavsson, många barnfamiljer som lever i små förhållanden, så det skulle te sig mycket egendomligt om vi skulle vilja skrota ned familjepolitiken. En annan politik betyder inte en sämre politik. På de ställen i världen där mina meningsfränder har medbestämmanderätt i regeringsställning har de dokumenterat just det stora intresset för familjepolitiken. Den har favoriserats därför att familjen står i centrum enligt konservatismens grundsyn. Jag instämmer i fru Skantz” och fru Hörnlunds yrkanden på det här speciella området - utan att fördenskull på varje punkt instämma i deras eller deras partis familjepolitiska åsikt.

Herr talman! Jag skall be att något få lägga mig i den här debatten och framföra följande funderingar. Samhällets stöd till barnfamiljerna har inte följt kostnadsutvecklingen under de senaste fem åren. Om jag uttrycker mig försiktigt skulle jag kunna säga att samhällets behandling av barnfamiljerna i det hänseendet varit ganska genant. Jag skulle vilja tolka den här debatten som så att vi allesammans är ganska eniga om det riktiga i mitt påstående.

Det är ganska naturligt att debatten under sådana förhållanden blir litet irriterad. Jag skulle på en enda punkt vilja anföra några funderingar med anledning av sakdebatten. Det gäller antydningarna om vilka insatser som kan förväntas av kommunerna. Jag måste bestämt vända mig mot alla tankar på att lägga över bördan när det gäller stödet till barnfamiljerna från staten till kommunerna. Det är mycket förvånande att man i debatten alltjämt försöker placera kommunerna i ansvarsställning i dylika sammanhang. En sådan omfördelning av ansvaret skulle innebära att man tar ett steg från likställighet i stället för mot likställighet. Det är inte på det sättet att kommunerna — oavsett, fru Hörnlund, om de har borgerligt eller annat styre — bara behöver plocka tillgångar från en hylla någonstans för att hjälpa barnfamiljerna. Oavsett vem som har majoriteten måste här pengar skaffas fram från skattebetalarna, vilka ju inte alla tillhör majoriteten. Faktum kvarstår hela tiden, nämligen att om bördan av sociala kostnader skulle läggas över på kommunerna skulle detta innebära ett steg bort från likställighetsprincipen. Detta vill jag kraftigt understryka. Den egentliga anledningen till att jag begärde ordet var att det i denna debatt har ställts litet väl stora förväntningar på familjepolitiska kommittén. Jag måste beklaga att det är fel att hysa alltför stora förhoppningar. Familjepolitiska kommittén fortsätter sitt arbete. Jag vet inte vem som har sagt att det kommmer ett förslag i höst — jag har inte hört det i kommittén. Men vi skall för all del ta ställning till vårdnadsbidrag, till viss värdesäkerhet och till vissa rättvisefrågor när det gäller sjukförsäkringen. Men jag vill påstå att det, liksom fallet var med den reform som genomfördes i fjol, bara är fråga om små förändringar i marginalen. Den stora familjepolitiska reform som man efterlyser i reservationen kommer inte att genomföras till följd av familjepolitiska kommitténs arbete i framtiden. Kommittén har nämligen redan för ungefär ett och ett halvt år sedan framlagt sitt stora och — som jag vågar påstå — mycket förnämliga förslag, även om det inte var så många utanför kommittén som tyckte att det var förnämligt. Jag tror att fru Hörnlund också tyckte att förslaget var bra. Det var en genomgripande reform, ett kraftigt steg mot likställighet och mot kompensation för barnfamiljerna. Vi arbetade fram ett förslag och ansåg att det var en mycket god lösning till barnfamiljernas bästa, och en rättvis reform. Men vi gjorde det misstaget i familjepolitiska kommittén att vi glömde att man ändå måste använda vad som med ett modernt begrepp kallas marknadsföring. Förslaget blev alltså litet felaktigt och orättvist mottaget i stora kretsar. Jag tror att det kommer tillbaka efter några år när opinionen har insett hur pass värdefullt det var. Där har man alltså familjepolitiska kommitténs förslag till en stor reform. Men regeringen vågar inte lägga någon proposition med anledning därav. Jag förstår också att det kan vara otacksamt att hålla på att föreslå familjepolitiska åtgärder och arbeta på förslag om en genomgripande reform, om det sedan inte leder till något resultat. Med detta vill jag ha sagt att fru Skantz inte skall hysa några större förväntningar på de förslag som kan komma att framläggas av familjepolitiska kommittén. Det kommer inte att framläggas något förslag om stora reformer därifrån. Och om riksdagen skulle uttala sig för en reform, så vågar jag försäkra att familjepolitiska kommittén inte kommer att känna sig förbigången eller trampad på tårna. Familjepolitiska kommittén har arbetat fram ett förslag till en stor reform, och detta har inte föranlett regeringen att framlägga någon proposition i ärendet, då måste oppositionens enda plattform för sitt agerande vara att framlägga förslag i riksdagen, och att presentera sina önskelistor här och hoppas på riksdagens bifall.

Herr talman! Orsaken till att jag har ställt stora förväntningar på familjepolitiska kommittén är helt enkelt att jag har läst kommitténs direktiv och kommit till den uppfattningen att kommittén alltjämt har stora arbetsuppgifter framför sig och att vi därför skall vänta på kommitténs förslag innan vi fattar beslut. Kommittén skall t.ex. behandla den stora frågan om vårdnadsbidragen och det allmänna barnbidraget samt detta bidrags värdebeständighet. Jag är litet förvånad över att höra att vi inte skall vänta oss för mycket av familjepolitiska kommitténs arbete, och jag hoppas bara att det finns andra ledamöter i kommittén än herr Larsson 1 Borrby, som är beredda att arbeta för att få fram förslag på detta område. Från centerpartiet har man vid upprepade tillfällen reagerat mot att kommunerna skulle vara med och betala kostnaderna för ett tillägg till familjer med svag ekonomi. Får jag då ställa den direkta frågan: Är ni inom centerpartiet "alltså motståndare till att så sker? Säg i så fall ut detta klart, så att vi får ett bestämt besked i det fallet. Slutligen förde herr Gustavsson i Alvesta ett resonemang om bostadskostnaderna och penningvärdet, och han satte då så att säga likhetstecken mellan de båda sakerna. Men det har väl inte skett någon sådan penningvärdeförsämring som herr Gustavsson ville göra gällande. Det är för övrigt hyreskostnaderna i dag som är avgörande när man söker bostadsstöd. Jag upprepar att det skulle vara intressant att höra hur man inom centerpartiet ser på det kommunala stöd som skall utgå till familjer med svag ekonomi.

Herr talman! Jag har redan konstaterat att jag vet varför denna debatt är litet irriterad, och jag vet också att det har sina vanskligheter att ge sig in i en sådan debatt. Jag skall nu bara försöka svara på de frågor som ställts till mig och lämna klart besked till både fru Skantz och fru Hörnlund. Pengar till barnfamiljer anser jag skall tas från en hylla med medel som finansieras genom progressiv beskattning och inte, såsom ni här har antytt, från en hylla med medel som finansieras genom proportionell skatt i kommunerna. Jag tycker nämligen att det är mest rättvist att stödet till barnfamiljerna bärs upp genom progressiv beskattning och inte tas från kommuner där bördan drabbar lika hårt från den första kronan för varje enskild individ. Jag vet inte om ni verkligen vill försvara detta, att stödet till barnfamiljerna skulle finansieras genom proportionell skatt. Säg klart ifrån om det är det ni menar! Vad beträffar förväntningarna på familjepolitiska kommittén är det kanske riktigt som fru Skantz säger, att vi ledamöter av kommittén stelnat i vår bedömning och behöver ersättas av andra. Fru Skantz har fattat direktiven alldeles rätt, men de frågor som enligt direktiven var de tyngsta och väsentligaste anser jag att kommittén redan löst i sitt stora betänkande. Då går kritiken tillbaka till regeringen: Varför vågade inte regeringen framlägga ett förslag på grundval av kommittébetänkandet? Ett sådant förslag hade lett till en rejäl reform som gagnat barnfamiljerna på rätt sätt, och i betänkandet fanns också resurserna anvisade. När nu regeringen inte vågade föreslå en sådan reform kvarstår problemet varifrån pengarna skall tas.

Herr talman! Fru Skantz säger att det inte skett någon sådan penningvärdeförsämring som herr Gustavsson talar om. Jag har bara citerat vad som står i den huvudtitel, som inrikesminister Rune Johansson har signerat. Jag ber att få citera honom: »Kostnaderna inom bostadsbyggandet ökade starkt under första hälften av 1960-talet. För en 3-rumslägenhet i flerfamiljshus inom nybyggnadsområden ökade kostnaderna under perioden 1960—1966 från 49 000 kr. till 81 000 kr. eller med 65 96. Ca hälften av denna kostnadsökning hänför sig till högre utrymmesoch utrustningsstandard i lägenheterna och den yttre miljön.

Herr talman! Det är närmast till herr Larsson i Borrby jag vill vända mig. Av de kostnader som familjepolitiken medför är det bara en liten del som täcks av kommunerna. Herr Larsson säger nu att hela kostnaden bör betalas via den progressiva beskattningen. Varför inte gå längre? Varför skall inte kostnaderna i alla sammanhang betalas över den progressiva beskattningen? Men då frågar jag mig: Hur rimmar detta med mittenpartiernas inställning, att man skall öka den indirekta skatten på bekostnad av den progressiva beskattningen?

Herr talman! Jag måste återkomma till herr Gustavsson. Han har i flera inlägg satt likhetstecken mellan den penningvärdeförsämring som han säger har ägt rum och de ökade bostadskostnaderna. För min del menar jag att det är helt olika saker. Man kan inte sätta likhetstecken mellan dessa två ting. Till herr Larsson i Borrby vill jag säga att vad han deklarerar här väl ändå inte vittnar om annat än halvhjärtat intresse för barnfamiljerna. Innerst inne menade han tydligen att den hylla han talade om inte hade med kommunerna att göra, utan skulle vara staten. Man kan inte tolka herr Larssons yttrande på annat sätt än att centerpartiet inte är intresserat av att kommunerna skall hjälpa barnfamiljerna. Men när vi beslöt om kommunala bostadstillägg var det just därför att man skulle kunna ta hänsyn till de olika bostadskostnader som finns här i landet. Jag tyckte det var intressant och av värde för oss i framtiden att få höra den deklarationen från herr Larsson.

Herr talman! Det är väl ganska meningslöst att tvista om vilka reformer som är stora och vilka som är små. Det beror på hur vi mäter och vilka förväntningar vi har. Det är väl ingen som hävdar att den reform av bostadstilläggen som trädde i kraft vid årsskiftet är en av de allra största som genomförts i detta land, men den är inte heller så ynkligt liten. Det är en välvuxen, normal reform, som vi brukar orka med som ett steg på vägen, och den bör varken övervärderas eller undervärderas. Självklart har vi alla rätt att skriva önskelistor, som jag tror att herr Larsson i Borrby sade. På första sidan i andra lagutskottets utlåtande nr 3 finner vi en ganska vacker sammanfattning av en sådan önskelista. Jag tror att praktiskt taget alla kammarens l1edamöter skulle vara beredda att skriva under den listan. Låt mig citera, det är inte så många rader: »Då barnbidrag även i fortsättningen bör betraktas som ett centralt inslag i familjepolitiken för att utjämna standarden mellan dem som har barn och dem som inte har barn, bör höjningar av barnbidragen ingå i programmet för en reform. En utbyggnad av det särskilda stödet till familjer med lägre inkomster bör ske liksom en successiv omkonstruktion av detta syftande till en större konsumtionsneutralitet. Någon form av vårdnadsbidrag bör prövas liksom värdeoch standardbeständighet för de familjepolitiska förmånerna.» Sedan kommer ett skattepolitiskt resonemang. Det är ett antal inslag i en tänkt reformverksamhet som här antydes. Det är de generella, allmänna och lika barnbidragen, det särskilda stödet till familjer med lägre inkomster — jag vill gärna lägga till: med större antal barn — och vårdnadsbidraget. Det är tre hörnstenar, men vad önskelistans författare gör sig skyldig till är att gå för bi det som trots allt är huvudproblemet, nämligen avvägningen mellan dessa olika former. Här har inte gjorts några kostnadsberäkningar. De är mycket lätta att göra, åtminstone på ett ungefär. Vi vet att en höjning av barnbidragen med 100 kronor per barn och år kostar ungefär 175 miljoner kronor. Skall vi få en märkbar förbättring av det särskilda stödet till barnfamiljer med lägre inkomster, t.ex. genom att bygga ut bostadstilläggen, får vi väl beräkna åtminstone lika mycket till. Det gör i så fall kanske 300 miljoner kronor. Och så har vi vårdbidraget. Ingen har sagt klart ut vad det skulle syfta till. Det är den andra stora biten. Den ena biten är kompensation eller hjälp till konsumtionskostnaderna för barnen. Den andra biten är tillsynskostnaderna. Ingen har riktigt velat redogöra för vad det skulle röra sig om. Men skall det ge någon form av valfrihet och vara ett märbart inslag i familjens ekonomi som verkligen blir en kompensation för tillsynskostnaderna, får det väl åtminstone vara någonting i storleksordningen en daghemsavgift, d.v.s. omkring 3 000 kronor om året. Skulle vi införa ett generellt vårdbidrag till alla barnfamiljer på 3 000 kronor om året, skulle det kosta ungefär 700 miljoner kronor för varje årsklass barn vi tar med i systemet. Skulle vi skapa någorlunda stor valfrihet, finge det väl åtminstone gå upp till skolåldern och således omfatta sju årsklasser. Nära 5 000 miljoner kronor kostar en sådan reform. Jag vet inte om det är någon som tror att det för närvarande i vår samhällsekonomi finns sådana belopp att föra över; jag tror det för ögonblicket inte. Därför skall man naturligtvis inte släppa tanken. Familjepolitiska kommittén har detta uppdrag kvar. Herr Larsson i Borrby har alldeles rätt när han säger att kommittén har skilt sig från den ena stora delen av sitt uppdrag. Vid sidan av en del småsaker, utredningsmässigt sett, är det två stora frågor saken gäller: konsumtionskostnaderna och tillsynskostnaderna. Hjälpen att bestrida konsumtionskostnaderna ville kommittén ta itu med genom det förslag som lades fram för ett och ett halvt år sedan. Det är riktigt att det föll under bordet, men kommittén har gjort sin del av detta jobb. Sannolikt får någon annan ta vid, ty kommittén vidhåller — såvitt jag förstår i det allra närmaste enhälligt — att detta var det bästa den kunde åstadkomma. Något bättre förslag är icke att vänta från denna kommitté i den frågan. Vårdbidraget är kvar, och det tar sin tid att lösa det problemet; det förstår man när man hör vilka belopp vi måste röra oss med för att bidraget skall få någon effekt. Var och en som på allvar vill diskutera vår framtida familjepolitik måste vara beredd att ta ställning till avvägningen mellan generella och differentierade stödåtgärder, ty det är där knuten ligger. Om vi inte kan bestämma oss för hur vi skall ha det på den punkten, kommer vi aldrig fram till användbara förslag. I drygt ett tjugotal år har vi haft ett familjepolitiskt stöd som till sin huvuddel varit generellt. Den ojämförligt största delen av det är de allmänna barnbidragen. Det är min bestämda uppfattning att det var en riktig åtgärd när barnbidragen i mitten på 1940-talet fick den utformningen. Det fanns mycket goda skäl för att då följa den generella linjen, och de skälen tror jag att vi i stort sett är överens om. Det ena var att det lätt konstaterbara behovet av ett stöd till barnfamiljerna den gången var allmänt och utbrett. En mycket liten del av svenska folket befann sig i en sådan ekonomisk situation att man inte behövde ett sådant stöd. Att i ett dylikt läge ta med alla kostar ganska litet. Låt oss säga att fyra femtedelar av folket verkligen behöver stöd. Då är det en bagatell att så att säga för principens skull låta den återstående femtedelen följa med. Principen var viktig: den gällde att slå fast att detta var en medborgerlig rättighet eller — sett från andra sidan — ett samhällets ansvar. Det var inte någon allmoseverksamhet, inte ett försök eller en vilja att dela upp folket i sådana som kunde klara sig själva och sådana som inte kunde det. Tvärtom ville man komma ifrån det sättet att se. Därför gjordes den reformen liksom en del andra reformer generell: Alla barnfamiljer får samma bidrag oavsett ekonomiska villkor. I dag är läget ett annat. Vi har kvar ett mycket besvärligt låginkomstproblem. Jag skärper gärna detta uttalande och säger att vi inte bara har ett låginkomstproblem utan att vi alltjämt mitt ibland oss har problemet med en gammaldags brutal fattigdom — den finns kvar. Men den finns inte i den utsträckningen, den drabbar inte så många människor som för 20—30 år sedan; fattigdomen och låginkomstproblemet är en mer isolerad böld i samhället i dag. Det är inte få människor som drabbas därav men inte majoriteten, som det en gång var.

Ett övervägande som familjepolitiska kommittén gjorde innan den lade fram sitt betänkande för ett och ett halvt år sedan var just detta, hur vi skulle kunna ge inte en förbättring av storleks ordningen en hundralapp om året — en förbättring som, om den läggs på barnbidragen, skulle kosta 175 miljoner kronor — utan en förbättring av storleksordningen några hundra kronor i månaden till de familjer som verkligen behövde en sådan förbättring. Det gick inte i form av en generell åtgärd. Skulle vi göra en tilldelning som vore lika för alla, blev det inga pengar för de verkligt behövande. Resultatet hade blivit just vad som här föreslås, nämligen en höjning av de allmänna barnbidragen med 100 eller 200 kronor om året, pengar som visserligen hade varit välkomna när de hade kommit men icke hade löst något av våra problem. Det hade inte ens hjälpt oss en bit på vägen mot en lösning. För de allra flesta hade summan varit bagatellartad. Vi kan inte gå förbi denna fråga. Vi kommer att stå i den till dess vi har bestämt oss. Är vi i dag mogna för att differentiera i större utsträckning än vi har vågat göra under de senaste 20 åren? Jag anser och har aldrig stuckit under stol med att vi är mogna för en sådan differentiering av flera skäl. Ett skäl är den rent ekonomiska sidan, således att proportionerna mellan dem som verkligen behöver ett ökat stöd och dem som inte behöver det har svängt. Härtill kommer att om vi inte under dessa 20—25 år har lyckats ingjuta en ny syn i hela folket när det gäller förhållandet mellan samhälle och medborgare i dessa frågor så har vi grundligt misslyckats. Meningen med våra generella reformer var ju att vi skulle lära oss själva och hela folket att detta inte är ett klassmärke, att detta inte får vara ett sätt att dela upp folket i duktigare och mindre duktiga grupper eller någonting sådant. Har vi inte lyckats härmed på 20 år, då har vi verkligen inte varit särskilt framgångsrika i vårt reformarbete. Efter alla dessa år av debatt och reformverksamhet tål vi i dag mera av differentiering psykologiskt sett än vi gjorde för 20 år sedan. Vi är tvungna att tåla mer, om inte reformverket skall avstanna eller bli ett plottrande med vad som trots allt i individuella effekter är bagatellbelopp. Herr Gustavsson i Alvesta ger själv aningslöst exemplet när han talar om de stigande bostadskostnaderna. All right, vi vet allesammans att många människor har drabbats av kraftigt stegrade bostadskostnader. Men, herr Gustavsson, det gäller icke alla, inte ens de flesta. Åtskilliga barnfamiljer har under de senaste åren fått en väsentligt ökad hyreskostnad eller annan bostadskostnad, men de flesta barnfamiljerna bor kvar där de bodde för tre—fyra år sedan med ungefär samma bostadskostnad som då. Det har uppstått ett nytt stödbehov för dem som drabbats av en hyra, som helt enkelt är orimlig i förhållande till inkomsten. Men vi kan icke hjälpa dem genom att höja alla människors samhällsstöd lika mycket, oavsett om vederbörande fått någon hyresstegring eller inte. Det är detta som är problemet. Självklart finns dessa familjer som herr Gustavsson talar om och som kanske har fått 300 kronor i ökad bostadskostnad. Om de har en låg inkomst, finns det inte något utrymme för denna kostnadsökning; den behöver på något sätt lyftas av, men vi lyfter inte av den genom att ge 300 kronor om året eller 300 kronor i månaden till alla barnfamiljer, oavsett om de har flyttat eller inte och oavsett om hyran har stigit eller inte. Stödet måste på något sätt differentieras. Det finns ju ett system inbyggt i bostadstillägget just för att lösa detta problem i och med att en del av tillägget är knutet till den faktiska bostadskostnaden, till hyrans faktiska höjd i kronor räknat. Det måste vara den framkomliga vägen. Jag tror att detta system kan byggas ut och förbättras, men vi måste hålla oss till den linjen att de — men endast de — som råkat ut för en orimlig kostnadsökning skall få denna avlyft. Därför måste systemet vara differentierat. Jag tror inte att det egentligen behöver råda så stora meningsskiljaktigheter om principerna, men jag tyckte att de borde nämnas i en debatt som denna. Vi måste våga se problemet i ögonen. Jag skulle ha mycket större respekt för de motioner i önskelistans form, som väckts och som kommer att väckas under åren framöver, om man tog upp en grundlig principdiskussion i denna avvägningsfråga: hur mycket skall vi ha av generellt stöd och hur mycket skall vi ha av differentierat stöd, som tar sikte på det faktiska behovet?

Herr talman! Jag är något mer optimistisk än herr Larsson i Borrby när det gäller resultatet av familjepolitiska kommitténs arbete — det har jag visst redan sagt. Men jag är inte längre så optimistisk som jag var för något år se dan rörande möjligheterna till en samordnad utredningsverksamhet och en stor, allomfattande reform. Det är nog helt enkelt så, herr Jönsson i Ingemarsgården, att detta problemkomplex är för stort för att vi skall kunna handlägga det i ett sammanhang. Det är för gigantiskt. Ju mer man river i det, desto större förefaller det. Jag tror inte att någon utredning i detta land någonsin handskats med en materia så stor och så svårhanterlig som den man skulle åstadkomma om man hänsköt skatter, familjestöd och allt som har med familjernas situation att göra till en utredning. Man kan göra det tekniskt och formellt, men den utredningen kommer oundvikligen att dela upp sig i sektioner eller avdelningar som i praktiken kommer att fungera som fristående utredningar, och detta därför att materialet är alltför stort för en enda utredning. Det är också så att den stora och allomfattande familjepolitiska reformen sannolikt skulle bli så stor att den ur ren kostnadssynpunkt inte kunde genomföras på en gång. Det blir alldeles säkert fråga om att flytta på miljarder, kanske flera miljarder. Jag tror att det dröjer innan riksdagen har möjlighet att genomföra den sortens reformer i ett steg, om vi någonsin kommer dit. Jag blir mer och mer benägen att tro att vi får fortsätta ett successivt reformarbete på familjepolitikens område. Men det är självfallet viktigt att utredningsverksamheten fungerar på sådant sätt att vi har riktlinjerna klara och kan försöka få delreformerna att passa samman och dra i samma riktning. Den vägen får vi nog ändå gå. Jag tror att det vore klokt att avskriva önskedrömmen om en enda stor allomfattande reform, som hjälper alla på en gång och gör det rejält och stort. Vi får nog arbeta på det litet mer prosaiska sättet att ta en bit i sänder, och då är bitar av storleksordningen en halv miljard i taget inte så förskräckligt små.